Fru talman! Amineh Kakabaveh, Hans Linde och Annika Lillemets har bland annat frågat mig hur jag avser att verka för ett slut på inbördeskriget i Syrien, för att parterna ska respektera den internationella humanitära rätten och för att undanröja de allvarliga hinder som finns för att humanitära insatser ska nå fram till flyktingar och nödlidande i Syrien och dess grannländer. Att vi alla ser med den yttersta oro på den pågående och djupt tragiska konflikten i Syrien behöver knappast påpekas särskilt. Fredliga protester möttes av regimens våld, och ur detta har sprungit ett inbördeskrig som nu krävt mer än 90 000 liv, som har tvingat mer än 1,5 miljoner människor att fly sitt land och som i grunden riskerar att förstöra det syriska samhället. Sveriges politik för att hantera tragedin i Syrien kan sammanfattas i fyra punkter. För det första har vi konsekvent och med all kraft agerat för att få ett slut på konflikten genom en politisk lösning. Vi stödjer det särskilda sändebudet Lakhdar Brahimis arbete på samma sätt som vi tidigare stödde Kofi Annan i hans ansträngningar. Att dessa hittills inte lett till något genombrott beror till stor del på att FN:s säkerhetsråd inte kunnat enas. All erfarenhet visar att ett splittrat säkerhetsråd allvarligt försvårar fredsansträngningar. Mot denna bakgrund är det naturligt att vi har agerat för att FN:s säkerhetsråd ska kunna enas om en konkret och realistisk plan för fred. Den så kallade Genèveplattformen från sommaren 2012 är en naturlig grund. Jag välkomnar att steg nu tas för en internationell konferens under FN:s värdskap med USA och Ryssland som nyckelaktörer och med deltagande från både opposition och regim. En sådan konferens kan förhoppningsvis innebära starten på en genuin politisk process, där en vapenvila skulle vara ett naturligt och viktigt steg och lindra den humanitära situationen. Svårigheterna ska dock inte underskattas. EU beslutade den 27 maj att förlänga sanktionerna i ytterligare tolv månader med undantag för exportförbudet för vapen och tillhörande materiel. Från svensk sida hade vi gärna sett att även vapenembargot förlängdes. Att i ett läge där en politisk process kanske är möjlig bidra till konfliktens ytterligare militarisering är olyckligt och kan i värsta fall resultera i att processen undermineras. För det andra agerar Sverige nationellt och genom EU för att stärka den syriska oppositionen och bidra till att den blir mer representativ och redo för politiska förhandlingar. Vårt särskilda sändebud för kontakter med oppositionen har en löpande och förtroendefull kontakt med olika grupper av skilda trosuppfattningar och ursprung som motsätter sig Asads brutala styre. Regeringen har också allokerat 100 miljoner kronor under 2013 och 2014 för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien. För det tredje är och förblir Sverige en mycket betydande humanitär givare. Under 2012 betalade vi ut 248 miljoner kronor i humanitärt bistånd. Hittills i år har ytterligare 150 miljoner kronor avsatts. Vi står redo att göra mer och värderar ständigt vilka olika möjligheter och kanaler som står till buds. Vi har uppmanat såväl regimen som oppositionen att fullt ut respektera den internationella humanitära rätten, och jag har betonat att säkerhetsrådet borde anta en resolution med fokus just på dessa humanitära aspekter. Förslaget övervägs av medlemmarna i rådet och skulle kunna bli en del av dess uppföljning av konferensen i Genève. Sedan 2012 har Sverige dessutom tagit emot mer än 11 600 asylsökande från Syrien. För det fjärde gör vi det som står i vår makt för att förhindra att grannländerna dras in i ett regionalt krig präglat av sekterism och sönderfall. Flera länder har öppnat sina gränser för flyende från Syrien. Genom humanitära insatser och politisk dialog bistår Sverige dessa länder i hanteringen av flyktingströmmar och andra effekter av konflikten. Det finns också grannländer som agerar mindre ansvarsfullt och som uppmanas att agera mer konstruktivt för att främja en långsiktig lösning. Fru talman! Kriget i Syrien är brutalt och måste få ett stopp. En politisk lösning är den enda hållbara vägen. Sverige agerar för att främja en sådan politisk process samtidigt som vi bidrar till att lindra det akuta lidandet för de miljontals människor som drabbats.

Fru talman! Tack för svaret, Carl Bildt! Jag lämnade in denna interpellation två år efter det att revolutionen startade, det vill säga den 15 mars. Fru talman! Inbördeskriget i Syrien inleddes med fredliga demonstrationer som slogs ned mycket brutalt av Bashar al-Asads regim. Militär och polis sköt rakt in i en obeväpnad folkmassa som ville ha frihet och demokrati i Syrien. Resultatet blev än större demonstrationer. Därefter följde en upptrappning som ledde till djupare religiösa och sociala motsättningar och än mer våld tills tillståndet inte längre kunde beskrivas som regimens övergrepp utan som ett inbördeskrig. Andra länder har sett chansen att skära pipor i vassen. Det är en geopolitisk, regional konflikt där Saudiarabien, Turkiet, Qatar med flera stöder den fria syriska armén FSA, och även Iran har blandat sig i konflikten. Det finns anledning att oroa sig för att ännu fler länder dras in i kriget. Hizbullah i Libanon har redan dragits in i striderna på regimens sida. Israel börjar nu stärka sin position genom att ropa på förstärkning. Denna gång nämns Sverige i sammanhanget när det gäller bevakning av Golanhöjderna på FN:s mandat. På den andra sidan finns väst med Ryssland som har försett regimen med vapen och tillsammans med Kina hindrat en FN-resolution om vapenembargot. Samtidigt finns USA och EU som också är oeniga när det gäller huruvida vapenembargot ska lyftas, vilket i varje fall Frankrike och Storbritannien har argumenterat för. Senast i morse sades det i radio att USA nu vill hjälpa och stödja oppositionen. Här kunde Sverige faktiskt spela en betydligt större och mer aktiv roll för en FN-resolution om ett internationellt vapenembargo mot Syrien. Detta kunde vara ett steg för att få stopp på inbördeskriget. Vad avser utrikesministern att göra för att detta ska vara möjligt? Fru talman! Inbördeskriget har skördat mer än 93 000 människors liv, varav 7 000 är barn under 18 år och 1 700 är barn under tio år, enligt FN:s nya rapport. Detta är katastrofalt för mänskligheten. Flyktingströmmen har vuxit snabbt, mycket snabbt. Turkiet har fått ta emot över 400 000 flyktingar. Det lilla landet Jordanien, med en befolkning på sex miljoner, går på knäna. Det finns de i vårt land, med nio miljoner invånare, som klagar över att vi tar in runt 10 000 flyktingar. Jordanien har fått ta emot 1,2 miljoner flyktingar. Det är naturligtvis en omöjlig situation som man står inför. Denna hopplösa situation handlar inte bara om att människor bor dåligt i flyktinglägren, att de inte får tillräckligt med mat, saknar förnödenheter och att medicin till de sjuka och skadade saknas. I denna situation uppstår andra svåra, för att inte säga förödande, sociala problem. Jag tänker på prostitution, människohandel, barnprostitution och barnarbete under slavliknande förhållanden. Föräldrar tvingar sina döttrar till äktenskap för att få hemgift, det vill säga de säljer sina döttrar. Detta måste stoppas.

Fru talman! Jag ska inleda med att tacka utrikesministern för svaret. Efter mer än två år av väpnad konflikt i Syrien är det tyvärr svårt att se något slut på våldet och striderna, åtminstone i närtid. Det som började som ett fredligt uppror med krav på demokrati och reformer har utvecklats till ett inbördeskrig och dessutom till en av vår tids absolut värsta humanitära katastrofer. Amineh Kakabaveh nämnde några av siffrorna tidigare, och jag upprepar dem. Enligt FN har 93 000 människor nu dödats. Bara det senaste året räknar man med att drygt 170 syrier har dödats varje dag. Det är ett mänskligt lidande och en humanitär katastrof som jag tror att det är svårt för oss här i Sverige i dag att förstå. Carl Bildt nämnde i sitt svar de flyktingar som har kommit till Sverige. Man ska komma ihåg att det sammanlagt handlar om kanske fem och en halv miljon människor som har tvingats fly till grannländerna eller inom sitt eget land. Det är en ytterst liten del av de syriska flyktingarna som har kommit till EU och Sverige. Jag tror att det är viktigt att se att under det inbördeskrig som nu pågår har flera parter gjort sig skyldiga till övergrepp och brott mot krigets lagar. Därför har jag valt att i min interpellation understryka vikten av den humanitära rätten. Den omfattar alla parter. Krigets lagar omfattar alla parter i det pågående inbördeskriget i Syrien. Det är viktigt att vi kämpar för att återupprätta respekten för folkrätten och den humanitära rätten, oavsett vem som begår övergreppen. Men det går samtidigt inte att blunda för att huvudansvaret för utvecklingen i Syrien tveklöst ligger på president al-Asad och hans regim. Det var regimens våld mot de fredliga demonstrationerna, regimens oförmåga att genomföra nödvändiga reformer och regimens försök att spela ut olika etniska och religiösa grupper mot varandra som banade väg för det inbördeskrig som vi nu ser. Jag tror att det är viktigt att se att det som nu sker i Syrien också är ett misslyckande för omvärlden. Det är ett misslyckande för FN-systemet och för världssamfundet. Vi hade på ett tidigt stadium behövt en tydlig FN-resolution som fördömde våldet. Vi hade på ett tidigt stadium behövt ett globalt vapenembargo. Vi kan nu i efterhand notera att det tog alldeles för lång tid innan den här frågan över huvud taget kom upp på FN:s bord. Vi kan konstatera att alldeles för många länder, i regionen och utanför den, har agerat på ett sätt som har försvårat en politisk lösning och till och med i vissa lägen underblåst striderna. Jag tror att man måste vara ärlig i den här debatten och säga att det inte finns några enkla lösningar på inbördeskriget i Syrien. Att skapa fred och förhoppningsvis även demokrati i Syrien kommer att vara en komplicerad och mödosam process. Jag instämmer i det som Carl Bildt säger om att det är positivt att steg tas mot en internationell konferens. Det kommer självklart inte att finnas en militär politisk lösning, utan det kommer bara att finnas en lösning på det inbördeskrig som nu pågår. Det är viktigt att Sverige och EU nu aktivt stöder processen för att få till en konferens. Även om det har pratats om den här konferensen länge, eller åtminstone under ett par månader, vet vi att det fortfarande är oklart när den ska arrangeras och vilka parter som kommer att delta. Det skulle vara intressant att höra hur Sverige aktivt arbetar för att få till stånd en verklig fredskonferens där världssamfundet kan enas om en gemensam plan för fred. Samtidigt är den regionalisering av konflikten som vi nu ser oroväckande. Hizbullah går från Libanon in i Syrien. Israel har vid flera tillfällen bombat mål inne i Syrien. Jag beklagar att EU i sina senaste rådsslutsatser inte tydligt lyckades skicka en signal till både Hizbullah och Israel att deras agerande nu är oacceptabelt. Frågan till Carl Bildt blir: Hur kommer man nu att agera för att skicka den här tydliga signalen till Hizbullah och Israel att de inte kan lägga sig i det inbördeskrig som pågår i Syrien?

Fru talman! Först vill även jag tacka utrikesministern för svaret. I april deltog jag i en delegation från riksdagens tvärpolitiska nätverk för demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien. Vi reste till Syrien för att på plats bilda oss en uppfattning om situationen. Vi besökte ett flyktingläger som ligger utanför Antakya i Hatayprovinsen i Turkiet och ett inne i Syrien, Bab al-Salam, nära staden Azaz i ett område som kontrolleras av oppositionen. Vi talade med biståndsorganisationer på plats, liksom senare i Sverige, och träffade representanter för oppositionen och olika minoriteter som kurder och assyrier. Vi fick några glimtar av det oerhörda lidandet och de mycket svåra förhållanden som miljoner syrier lever under. Vi fick också se exempel på solidariska och osjälviska insatser för att hjälpa och rädda liv. Den humanitära katastrofen är ofattbar och blir bara värre, som ni alla har konstaterat. Vi i Sveriges riksdag och regering har en skyldighet att utifrån vår respektive förmåga och möjlighet göra allt vi kan såväl för att lindra den akuta nöden som för att hjälpa till att finna en fredlig lösning på denna ohyggligt våldsamma, ofantliga och komplexa konflikt. Som utrikesministern slår fast i sitt svar är en politisk lösning den enda hållbara vägen att få stopp på kriget. Nu gäller det att få alla parter att prestigelöst och villkorslöst komma till förhandlingsbordet. Här kan och bör Sverige spela en viktig roll. Vårt land har en lång tradition av internationellt fredsarbete. Men förutsättningarna har förändrats över tiden. Sedan 1995 är Sverige med i EU. "Den europeiska utrikespolitiken är vår utrikespolitik", sade utrikesministern i 2011 års utrikespolitiska debatt. Men EU:s enade utrikespolitik är emellertid långt ifrån färdigutvecklad. Stora länder i EU agerar ofta självständigt utifrån sina egna intressen. Vad gäller Syrien har Frankrike och Storbritannien drivit på för att lyfta vapenembargot. Här finns historiska band och särintressen. Exempelvis har Syrien varit en fransk koloni, och även Storbritannien har historiska kopplingar till regionen. Någon gemensam utrikespolitik för EU går här inte att skönja. Det blev inte konsensus, och vapenembargot förlängdes inte. Det finns dock ytterligare en chans att enas, nämligen under ministerrådsmötet i juli. Kommer EU inte överens kan dessa två länder, med start den 1 augusti, komma att få möjlighet att skicka vissa vapen till den syriska oppositionen. Risken är stor att en sådan ytterligare militarisering underminerar en förhandlingslösning, som utrikesministern påpekar i interpellationssvaret. Utrikesministern har i svaret redogjort för turerna i ministerrådet i slutet av maj. Det resulterade i att EU öppnar upp för att beväpna den syriska oppositionen. Jag håller med om att den förda svenska linjen var den enda rimliga, men nu blev det ett olyckligt beslut. Vad händer nu? Den svenska linjen fick inget stöd. Någon EU-linje har vi inte. Det går inte att förhålla sig till något som inte finns. Vilket utrymme ser utrikesministern i detta läge för en aktiv svensk utrikespolitik när flera andra EU-länder nu självständigt driver utrikespolitik utifrån sina egna intressen? Ser utrikesministern exempelvis någon möjlighet att Sverige som enskilt land ska ta en aktiv medlarroll i Syrienkonflikten? Borde Sverige i det här läget ha en plan B om ministerrådsmötet i juli inte leder till något konstruktivt? Och hur skulle en sådan kunna se ut, enligt utrikesministern?
Fru talman! I dag har det inträffat något som jag tror är unikt, åtminstone under denna mandatperiod, nämligen att jag kan instämma i vartenda ord i det inlägg som Hans Linde gjorde. Han hade någon fråga till mig, men annars tillhör det inte vanligheterna att jag ord för ord kan instämma i vad Hans Linde har att säga. Det gäller även de övriga interpellanterna. Vi har en i allt väsentligt gemensam syn på den tragedi som utspelar sig i Syrien och känner alla en frustration över det misslyckande som det innebär för det internationella samfundet. Det är ingen tvekan om, som Hans Linde sade, att det är ett misslyckande för det internationella samfundet, för FN-systemet enkannerligen men också för andra. Låt mig så gå in på några av de sakfrågor som vi alla har anledning att fundera över. Hur kan vi föra frågan framåt? Det första är självfallet att ta reda på vilka förutsättningarna är för att få till stånd en politisk process. Jag vill till Annika Lillemets säga att nej, vi avser inte att ha någon självständig medlarroll, för det skulle underminera den redan svåra situation som Lakhdar Brahimi har. Jag hade ett långt samtal med honom för bara några dagar sedan och gick igenom läget och förutsättningarna för att få konferensen till stånd. Det finns en lång rad hinder. En av de saker han allra minst behöver är att alltför många springer omkring och försöker dansa självständigt i denna komplicerade internationella politiska situation. Starkt stöd till Lakhdar Brahimi som FN:s och Arabförbundets specielle representant är nödvändigt. Sedan är frågan vad som kan leda till eller underlätta att det hela förs framåt. Till att börja med måste sådant som kan underminera förutsättningarna för konferensen motverkas. Där tror jag att vapenleveranser tillhör den kategorin. För det andra måste vi vara realistiska och inse att för att vara framgångsrik måste en fredskonferens omfatta så många som möjligt. Fred skapar man mellan dem som för krig. Fred är inte ett sätt att samla vänner. Fred är ett sätt att samla fiender för att försöka förmå dem att upphöra att vara fiender. I detta ligger - jag har diskuterat det med bland annat den franske utrikesministern - att även Iran, ett land som vi har ohyggligt starka invändningar mot på grund av bristen på mänskliga rättigheter, måste finnas med i processen, liksom Saudiarabien och Qatar. De som är involverade i kriget måste vara involverade i freden. Det är en grundläggande förutsättning. För det tredje är det viktigt att säga att det är FN som ska vara i ledningen. Jag tror att förutsättningarna är bättre om FN har den bestämda ledningen för en förhandlingsprocess. Efter en inledande större konferens kanske det sedan blir just FN och parterna som förhandlar direkt, medan de andra har en mer stödjande position. Det kommer att ta sin tid. Förutsättningarna finns inte denna vecka, inte nästa vecka, inte om tre veckor, men inom de närmaste dagarna kommer ett möte att hållas för att se vilka praktiska steg som kan tas för att föra processen framåt. Vad gäller vapenembargo hade jag gärna sett att vi haft ett totalt vapenembargo. Det är inte fråga om huruvida den ena eller andra ska ha ett vapenembargo. Alla bör upphöra med vapenleveranser. Det är en ståndpunkt som jag som bekant företrätt inom Europeiska unionen. Det är en ståndpunkt som jag företrädde i samtal med Rysslands utrikesminister häromdagen med anledning av de leveranser som skett och delvis planeras från rysk sida. Allt detta tror jag försvårar den politiska processen. Det som inte berördes så mycket i de första inläggen men som jag tror att vi är alldeles överens om gäller den internationella humanitära rätten. Hans Linde berörde detta. Vi har försökt få säkerhetsrådet att anta en resolution som bara handlar om den internationella humanitära rätten, att lägga allt annat åt sidan även om det är viktigt, och vädja till alla parter, huvudsakligen regimen, att respektera den internationella humanitära rätten och rätten till tillträde för Internationella Röda Korset och för FN-organen för att hjälpa de nödlidande.
Fru talman! Jag instämmer i att den här debatten enar oss alla, för det handlar om att få stopp på ett krig som kostat många tusen människor livet, främst kvinnor och barn. Jag är glad att det finns ett initiativ om en fredskonferens. För ett år sedan talade vi om det. Som Carl Bildt säger ska Iran och Saudiarabien delta i konferensen. Är det för att stormakterna ska få ännu mer att säga till om, eller är det verkligen för parternas skull i Syrien? Självklart är det viktigt att de är med, men de kommer att ta över, Carl Bildt, det vet vi. När Iran bjuds in i FN:s korridorer tar de över medan övriga backar och går ut. Man måste vara försiktig. Vi måste lära av historien och inte ge dem mer utrymme än de redan har. Det finns en fredskonferens, och den måste gälla parterna i Syrien. Sverige måste här ha en framträdande roll. Vi har en röst. När jag och Annika besökte Syrien och Turkiet märkte vi förväntningarna på Sverige från olika håll. Sverige är visserligen ett litet land, men vi har en stark röst. Den rösten vill vi höra, Carl Bildt. Det förväntas mycket mer av dig och Sverige just nu. Nu säger USA att de ska stödja oppositionen. Sedan har vi Ryssland, Iran, Hizbullah och alla de andra. Det kommer att bli katastrofalt. Mellanöstern kokar redan av ilska och oro. Den oron ska vi inte dämpa med vapen. Det finns bevis på att Asadregimen har använt kemiska vapen, och sådana kommer att användas igen. Vi måste därför ta oron på mycket stort allvar. Låt mig gå tillbaka till frågan om flyktingar och humanitär hjälp. I den här situationen är det viktigt att se till att människor som skadas, människor som behöver hjälp, verkligen får det. När vi träffade Läkare utan gränser och andra nätverk på plats fick vi höra att den humanitära hjälpen når fram utan störningar. Det finns dock en oro för att ingen av parterna ska tillåta människor som skadas att få den humanitära hjälp de behöver. Det finns en FN-resolution som Sverige har undertecknat om att parterna i en konflikt måste ge utrymme och möjlighet att säkerställa det humanitära arbetet. I detta måste Sverige och Carl Bildt spela en större roll. Vi träffade många olika parter och organisationer, och alla förväntar sig det. Det gör även vi i denna kammare. Anledningen till att jag lyfter fram kvinnorna och barnen är att de är krigets offer. Det är de som offras av stormakterna. När jag senast besökte ett flyktingläger i Kurdistan märkte jag både i Turkiet och i Irak, men också i Syrien, att synen på kvinnor är fruktansvärd såväl hos oppositionen som i lägren. Kvinnorna är de mest utsatta och ses som andra klassens medborgare i sitt eget land och som tredje klassens i andra länder. Därför är det viktigt att vårt bistånd satsas på kvinnorna. Sverige är en bra och stark biståndsgivare och ska därför satsa på kvinnorna och barnen. Vi måste jobba för det, Carl Bildt.

Fru talman! Det stämmer som Carl Bildt säger att det inte tillhör vanligheterna i kammaren att Carl Bildt instämmer i mina inlägg. Det kanske är tur, för vi skulle nog ha ganska tråkiga utrikespolitiska debatter om en moderat utrikesminister och Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson var överens i många frågor. Vi får väl erkänna att det under de gångna två och ett halvt åren har funnits delar i Sveriges agerande när det gäller Syrien som vi varit oeniga om. Men en signal jag får från syrier i Sverige är att man är väldigt mån om att vi inte ska göra detta till en inrikespolitisk fråga, att vi inte ska använda konflikten och inbördeskriget i Syrien som ett slags slagträ i inrikespolitiken. I stället ska vi försöka jobba konstruktivt för att forma en politik som kan göra skillnad. Det har också varit min utgångspunkt, och jag vill understryka detta. Det är bra att Carl Bildt är tydlig med att vi nu måste stödja FN-processen, att vi måste sluta upp bakom de ansträngningar som finns, att vi måste sluta upp bakom Lakhdar Brahimi som FN:s sändebud och medlare i konflikten. Jag tror att det i dag är svårt att se en person som skulle kunna göra en bättre insats än vad Brahimi gjort. Samtidigt måste man säga att det inte har tagits så många initiativ av Lakhdar Brahimi. Man hoppas att han framöver kan spela en mer aktiv roll som medlare än vad han gjort hittills. Att vara medlare innebär att lyssna på parterna, ta in information, omformulera den, omsätta den i politiskt agerande och ta initiativ. Det som gör mig väldigt orolig nu är att det samtidigt med försöken till fredskonferens och olika processer närmast finns risk för en militär kapprustning i Syrien under den kommande tiden. Allt fler signalerar nu att de är beredda att gå in med vapen och militär utrustning i Syrien. Vi har tidigare i debatten nämnt hur EU nyligen hävde en del av sitt vapenembargo mot Syrien för att möjliggöra vapenleveranser till oppositionen. Jag tycker att det var djupt olyckligt att man från EU:s sida valde att fatta detta beslut. I dag har USA valt att meddela att de kommer att utöka och utvidga sitt militära stöd till den fria syriska armén. Även detta tycker jag är djupt oroväckande. Vi har redan tidigare sett hur Saudiarabien, Qatar, Ryssland och Iran gått in och stöttat upp sina respektive allierade i landet militärt. Detta leder till en oerhört destruktiv utveckling. Hur ska vi kunna förmå Ryssland att upphöra med sina vapenleveranser till regimen om USA samtidigt levererar vapen till oppositionen? Hur ska vi förmå Iran att upphöra med sitt stöd till regimen om Saudiarabien samtidigt stöder sina allierade i Syrien? Här krävs det ett internationellt vapenembargo. Det krävs att vi stryper tillförseln av vapen. Nu ser vi tyvärr den rakt motsatta utvecklingen. Det gör mig djupt oroad. Jag måste också kommentera frågan om biståndet och den humanitära hjälpen. Jag tycker att det är oerhört positivt att Sverige har gett omfattande humanitär hjälp. Det var fråga om 248 miljoner förra året, och 150 miljoner ska ha betalats ut hittills i år. Men jag måste ändå ställa en fråga till Carl Bildt. Jag har ställt den förut utan att få ett tydligt svar. På onsdag ska den här riksdagen besluta om vårändringsbudgeten som den borgerliga regeringen presenterat. I den föreslår man en neddragning av det svenska biståndet på 709 miljoner kronor. Man ska backa från åtaganden man redan gjort och löften man redan gett till FN-organ och internationella partner. Man har från regeringens sida inte redogjort för hur den här kraftiga neddragningen av biståndet kommer att slå och var dessa besparingar ska göras. Kan utrikesministern i dag ge oss en garanti för att det inte kommer att göras några neddragningar i det humanitära stödet till Syrien och de syriska flyktingarna?
Fru talman! Konflikten i Syrien är komplex. Det är en mycket svår nöt för världssamfundet att knäcka. Hade det funnits en enkel lösning hade den sannolikt redan använts. Men vi är alla överens om att konflikten bara riskerar att förvärras och förlängas genom att man pumpar in mer vapen. Hur Ryssland väljer att agera är avgörande. Ryssland försörjer Asadregimen med vapen och har alltjämt militär närvaro i Syrien i form av en flottbas i Latakia. Jag undrar om utrikesministern anser att det finns utrymme för ytterligare diplomatiska initiativ från Sverige eller på EU-nivå för att förmå Ryssland att sluta leverera vapen till regimen. Utrikesministern nämnde detta, men finns det ytterligare möjligheter? Det är väldigt bråttom att hejda den kapprustning som flera har talat om här. Världen har för mycket vapen, och freden är underfinansierad, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon 2012. Det är bra att Sverige är och förblir en betydande givare av humanitärt bistånd. Men lidandet i Syrien är enormt, liksom hjälpbehovet. FN har nyligen vädjat om ytterligare rekordstora summor för att hjälpa drygt tio miljoner människor i nöd. Det är hälften av Syriens befolkning. Det handlar om att förse folk med mat, medicin och tak över huvudet. Syriens grannländer får ta emot enorma mängder flyktingar och ställs inför gigantiska utmaningar och påfrestningar. Det är bra att utrikesministern i svaret säger: "Vi står redo att göra mer och värderar ständigt vilka olika möjligheter och kanaler som står till buds." Javisst, vi måste alla fråga oss om det finns fler sätt att hjälpa dem som är i akut nöd i detta extrema läge, utöver det självklara att öka vårt bidrag till humanitärt bistånd via de gängse kanalerna: hjälporganisationerna och FN. Låt mig ge ett exempel! I Turkiet besökte vi sjukhus som tar emot stora mängder skadade och sjuka syrier, vad jag förstår alla som behöver och lyckas ta sig dit. Sjukvårdspersonalen gör ett självuppoffrande och ovärderligt arbete. Naturligtvis sätter detta stor press på den turkiska sjukvården. Skulle Sverige, eller varför inte EU, kunna erbjuda Turkiet konkret hjälp i form av förstärkning med personal på turkiska sjukhus i gränstrakterna? Skulle Sverige även exempelvis kunna göra sådant som att erbjuda berörda grannländer direkt praktisk hjälp med att snabbt bygga fler flyktingläger, så att fler flyktingar snabbare kan sätta sig i säkerhet genom att helt enkelt lämna Syrien? Det frågar jag mig efter att ha besökt flyktinglägret Bab al-Salam på den syriska sidan av gränsen. I april levde där fler än 12 000 människor, varav majoriteten barn, under mycket svåra förhållanden. Säkert är det ännu fler nu. Därtill lever de i ständig livsfara, då de riskerar att beskjutas av Asadregimen. En annan fråga som jag ställer mig efter att ha besökt de här trakterna gäller så kallad cross-border access . Valerie Amos, FN:s undergeneralsekreterare för humanitär hjälp, har uppmanat säkerhetsrådet att fatta beslut om att underlätta cross-border access , det vill säga att tillåta biståndsorganisationer att komma in i Syrien för att nå nödställda utan att först behöva ett godkännande från den syriska regeringen i Damaskus. Är detta något som utrikesministern uppmärksammat och kanske rent av drivit på för att få till stånd?
Fru talman! Jag börjar omedelbart i den senaste änden. Ja, vi försöker se vilka möjligheter som finns, och det sker ett aktivt arbete på den punkten. Men jag tror att förutsättningarna för att få säkerhetsrådet att fatta beslut om detta i dagsläget är utomordentligt begränsade. Vi får titta på de möjligheter som finns utan säkerhetsrådet. Som Annika Lillemets väl vet finns det också en del reservationer från de internationella humanitära organisationernas sida vad gäller detta. Men det är en av de saker som vi har anledning att pröva. Vad gäller de övriga konkreta förslagen, om personal och så vidare, kan jag säga att vi nu huvudsakligen är inriktade på att ge finansiellt stöd via UNHCR och andra. Turkiet gör ett mycket bra arbete, måste man säga. Det är besvärligare och mer akut i Jordanien. Det är också självklart en besvärlig situation i Irak. Men vi är öppna för ytterligare insatser. Den garanti som Hans Linde efterfrågade kan jag utfärda på stående fot i detta hänseende. Jag skulle vilja önska att hjälpen upphörde i morgon på grund av att kriget upphört. Men det är den enda reservationen. Vi är eniga om att vi vid sidan av det humanitära arbetet, stödet till oppositionen och den regionala hänsynen ska fokusera arbetet på att försöka få till stånd en fredskonferens. Det är en roll som Sverige ska spela i detta hänseende. Det finns en oro för att det blir kapprustning mitt i inbördeskriget. Det har vi påpekat inom Europeiska unionen, det har jag påpekat för Ryssland och det har vi påpekat i USA. Sveriges ståndpunkt i dessa frågor är, för att uttrycka saken försiktigt, väl känd av alla ledande aktörer. Faran är inte bara att detta kan underminera de kortsiktiga fredsansträngningarna. Faran är också att detta långsiktigt kan leda till ett ställföreträdarkrig i hela regionen som kan få mycket omfattande konsekvenser för framtiden. Vart exakt detta leder återstår att se. Därför finns det anledning att mana till mycket stor försiktighet och medvetenhet om de långsiktiga konsekvenserna av steg som kan tas. Amineh Kakabaveh beskrev den humanitära situationen i olika flyktingläger. Kvinnor och barn är som alltid de som drabbas hårdast i konflikterna. Det är nu 3 000 barn som är födda i flyktingläger enbart i Turkiet. Man ska inte bortse från uppgifterna att ge spädbarnsvård, utbildning och ta hand om grundläggande humanitära samhällsfunktioner för dessa enorma flyktingmängder som det handlar om. Även där måste vi se vilka möjligheter vi har att ge stöd direkt finansiellt och politiskt stöd till de länder som drabbas hårdast. Jag ska slutligen säga något om en aspekt av det hela så att vi inte glömmer bort den. Det är nu en region som är tilltagande skör. Turkiet har sina egna problem. De kan vi diskutera separat. Jag får hoppas att de inte går ut över det arbete som Turkiet gör för att hjälpa flyktingarna och för att bidra till en fredlig lösning i Syrien. Jordanien är i en utomordentligt skör situation. I Libanon ser vi hur det syriska inbördeskriget de facto har spridit sig i de norra delarna av Libanon med allt vad detta innebär. Irak har också av andra skäl en komplicerad situation som riskerar att bli än mer komplicerad. Det är en region på branten av någonting mycket värre. Vi får försöka göra allt vad vi kan både för att hjälpa människor och för att förhindra att ont blir ännu mycket värre.
Fru talman! Tack, Carl Bildt. Det är mycket viktigt med den humanitära hjälpen för kvinnor och barn som precis har nämnts. I de tre länder och de olika flyktingläger som jag har erfarenhet av och varit i fanns det varken svenskt bistånd eller FN:s bistånd. Det enda som fanns i Bab al-Salam i Syrien var tält som människor bor i. En del av dem är FN-märkta och är vita. Det fanns ingenting mer. Det är klart att länderna försöker göra sitt bästa. Problemet är att flyktingströmmen också ökar de sociala motsättningarna. Den värsta formen mötte jag faktiskt i Kurdistan i Irak. Där växer gamla konflikter på etniska och religiösa grunder. Människor vill inte ha dem där. Där finns till exempel Kirkukkonflikten där Saddam Hussein arabiserade de delarna. Människor sade: Vi vill inte ha fler av den sorten. Det finns redan massor av oro i regionen som man ska ta på väldigt stort allvar. Jag hoppas verkligen att den kommande fredskonferensen inte ska ge utrymme till de länder som redan har blodiga händer där det finns könsapartheid. Det handlar om att ge kvinnor möjlighet. Kvinnorna är redan obefintliga inom oppositionen och i alla lägen. Där ska kvinnornas röst bli hörd och också den minoritetsproblematik som finns i regionen. Jag betonar situationen för kvinnor och barn. Jag vet själv hur det är. Jag har varit i krig och på flykt. Jag har varit flykting. Jag talar om hur det är inte som en abstrakt analytiker utan utifrån egna upplevelser. Det förväntas att Sverige är en röst för jämställdhet och solidaritet.

Fru talman! Tack, utrikesministern, för möjligheten att ha den här interpellationsdebatten. Det är svårt just nu att över huvud taget kunna överblicka omfattningen av det mänskliga lidandet i Syrien. Samtidigt måste vi tyvärr konstatera att läget kan bli långt mycket värre än det är i dag. Vi ser redan tecken på regionalisering, som jag lyft fram i min interpellation och också tidigare i den här debatten. Skulle vi få en fullskalig regionalisering av konflikten går det knappt att överblicka vilka konsekvenser det skulle bli mänskligt, humanitärt och säkerhetsmässigt i regionen. Självklart skulle det också få konsekvenser långt utanför Mellanöstern. Här är det viktigt att vi från svensk sida, från EU:s sida och förhoppningsvis också från FN:s sida är väldigt tydliga med grannländerna och andra aktörer i regionen att vi inte accepterar en regionalisering om konflikten. Det handlar om att vara oerhört tydliga mot till exempel Hizbullah och Israel att deras agerande hitintills har varit oerhört destruktivt. Det fördjupar konflikten och försvårar en fredlig lösning. I det sammanhanget vill jag lyfta fram den fråga som har varit aktuell de senaste dagarna och figurerat i medierna. Jag har förstått att det nu har funnits en direkt förfrågan från FN om att förstärka den FN-insats som finns i Golanhöjderna med ett svenskt bidrag för att förhindra en spridning av inbördeskriget i Syrien. Vi har från Vänsterpartiets sida varit tydliga från dag ett med att vi inte vill se en utländsk militär intervention inne i Syrien. Det skulle vara destruktivt. Jag tror inte att det finns en militär lösning på konflikten. Däremot är det fullt relevant att diskutera och fundera på: Skulle det vara positivt om Sverige skulle kunna bidra till att förstärka den insats som i dag finns i Golanhöjderna? Det skulle vara intressant att få höra från Carl Bildt: Vad blir egentligen Sveriges svar på den förfrågan som nu kommit från FN när det gäller deltagande i insatsen i Golanhöjderna?
Fru talman! Det är bra att Sverige agerar i internationella forum och att vi ger humanitärt bistånd. Men Sverige skulle kunna ta en mer offensiv roll i den svåra och känsliga processen att nå en politisk lösning för att få stopp på kriget i Syrien. Den europeiska utrikespolitiken är vår utrikespolitik, har utrikesministern sagt. Han fortsätter i 2011 års utrikespolitiska deklaration: "I en tid när andra medlemsstater möter stora inhemska problem har vårt land kraft att ta ett vidare ansvar för att flytta fram de europeiska positionerna." Det är dags att leva upp till det i detta sammanhang, menar jag. Nu behöver Carl Bildt träda fram och till fullo dra nytta av sina internationella nätverk som utrikesminister och tidigare statsminister, inte minst för att sätta press på nyckelspelaren Ryssland, som vi har talat om tidigare. När nu EU:s utrikespolitik inte är kristallklar och enad borde det för Sverige finnas ett utrymme för en mer självständig svensk utrikespolitik likaväl som för andra större EU-länder. Inte har väl den svenska utrikespolitiken avstannat? Vi ska väl inte sitta på åskådarläktaren och titta på när de stora länderna som Frankrike och Storbritannien dikterar villkoren? Det var väl inte det vi ville uppnå med vårt EU-medlemskap? Sverige ska inte bara vara ett EU-land i mängden. Det spelar roll vad Sverige tycker och vad vi driver för politik. Nu när så många röster hörs för ökad beväpning från olika håll behövs det mer än någonsin starka röster för en fredspolitik. Där ska Sverige vara en riktigt klar och tydlig röst för fredspolitik.
Fru talman! Överläggningar i Europeiska unionens ministerråd är slutna. Så måste det vara. Så är det i regeringen, och så är det också i riksdagsutskott. De som har deltagit i dessa överläggningar kan nog unisont intyga att den svenska rösten har milt sagt hörts i dessa diskussioner. Vad vi bör göra lite mer i Europeiska unionen är att fokusera på vad som kan bli de bidrag som vi kan lämna till en fredsprocess. Vi ska försöka underlätta att fredsprocessen äger rum. Om den sedan kommer i gång finns det en lång rad mycket svåra uppgifter och mycket svåra frågeställningar som omedelbart kommer att finnas på bordet. Det är förhoppningsvis en vapenvila, men därefter freds-, stats-, stabilitets och förtroendebyggande inte bara i Syrien utan förmodligen i regionen. Det är en jätteuppgift som kommer att sträcka sig under åtskilliga år men som är av central betydelse också för Europas säkerhet om vi ser det från det humanitära men också från det egoistiska nationella perspektivet. Vi kan inte vara likgiltiga för vad som händer i det omedelbara europeiska grannskapet. Vi måste gemensamt med andra europeiska nationer börja förbereda oss för mycket besvärliga och krävande uppgifter i denna region under mycket lång tid framöver. Det kan vi bara göra gemensamt. Jag glömde bort att kommentera Hizbullah och Israel. Jag delar det som Hans Linde har sagt. Risken för att vi här får ett nytt krig mitt inne i kriget med allt vad detta innebär, och agerandet från de bägge i olika avseenden, utan att likställa dem, har varit negativt. Till Golanfrågan återkommer jag i annat sammanhang. Vi konsulterar och bereder. Risken är att det kan försvåra och begränsa Sveriges övriga möjligheter att agera i denna konflikt. Det är den huvudsakliga frågeställningen.